Herr talman! Jag ber att få tacka Socialministern för det utförliga svaret på min fråga. När jag på höstriksdagens första dag framställde interpellationen var det mot bakgrunden av den oroande utveckling, som under sommarmånaderna hade inträtt. Jag nödgas konstatera att denna utveckling har accelererat. Rikspolischefen meddelade i ett anförande, som han höll i Göteborg i november, att det hade skett en nära nog lavinartad ökning av narkotikamissbruket över hela landet och att detta hade lett till en stegring av brottsligheten med inte mindre än 16 Procent från år 1967 till år 1968. Det är den största ökning som någonsin förekommit här i landet. Han nämnde också att Sverige alltmer kommit att beröras av den internationella brottsligheten och därmed av de kriminella utlänningarnas förehavanden i Sverige. Vidare framhöll han att de ligor, som opererar i vårt land, tenderar att bli allt större och att arbetsfälten vidgas inte bara till flera länder utan också till flera världsdelar. Det problem som vi står inför är därför så oerhört omfattande och så svårlöst, att det enligt min mening inte hjälper med traditionella arbetsmetoder för att komma till rätta med det. Man räknar med att minst 100 smålangare opererar i Kungsträdgården varje kväll. Vi vet att dagskostnaden för en narkoman i dag torde belöpa sig till 200—400 kronor; det skulle enligt expertisen svara mot en bedrägeriverksamhet per person på 2 000—-4 000 kronor om dagen. Det är alltså ett enormt problem det här gäller. Statsrådet nämner den expertkonferens som har hållits i Stockholm, och jag tycker att denna konferens var ett glädjande initiativ. Statsrådet säger, att eftersom nu detta problem inte bara gäller Sverige, utan finns också i andra länder, borde det finnas ökade förutsättningar för att få till stånd en central reglering av tillverkningen av centralstimulerande medel. Ja, det är väl riktigt. Men samtidigt måste vi tyvärr konstatera, att det i stor utsträckning är från vårt eget land som missbruket har spritt sig till de nordiska länderna. Det är således vi här i Sverige som har börjat. I och för sig kan det kanske vara glädjande att kunna konstatera, att utsikterna till en central reglering kommer att öka i och med att detta missbruk även drabbar andra länder. Men om man samtidigt måste konstatera, att vi så att säga har tagit initiativet här i landet, är det en positiv sak som verkligen har högst negativa sidor. Förutom hos oss är det USA:s västkust som är hårdast drabbad av narkotikamissbruket, men därutöver torde missbruket av centralstimulerande medel inte vara särskilt utbrett. Herr statsrådet nämner Japan och erfarenheterna därifrån och säger att det där har visat sig att polisiära åtgärder och bestraffning av langare har sin verkan men att de inte ensamma räcker som medel att bekämpa en missbruksepidemi. Jag noterar formuleringen, som på något sätt ger vid handen en nedvärdering av de polisiära åtgärderna och en bestraffning av langare. — Detta kanske inte har varit avsikten, men jag tycker formuleringen kan tyda på det. Jag har den uppfattningen, att sådana åtgärder är oundgängligen nödvändiga och att de måste göras mycket mera effektiva än vad de är i dag. Jag skulle, herr talman, även om jag vet att det låter hårt, vilja säga, att vi här i landet under en mycket lång tid av ständigt ökande problem tyvärr har legat flera steg efter i utvecklingen. Detta gör att vi nu, när vi med kraft skall ta itu med narkotikamissbruket, ställs inför problem som har fått onödigt stora dimensioner. Jag vill erinra om det ödesdigra misstag som man gjorde sig skyldig till på den dåvarande medicinalstyrelsen när man accepterade den legala förskrivningen av centralstimulantia till epidemiskt smittade missbrukare för självmedicinering. Man hade då uppenbarligen inte klart för sig att det är stor skillnad mellan opiater och centralstimulantia. Det var denna missuppfattning som medförde så fruktansvärda konsekvenser. Det var, som någon sade, att släcka eld med bensin. Det är kanske inte riktigt att komma med kritik i efterhand, men det är bara att konstatera att så har det förhållit sig. Hur var det då med dessa lagregler om straffskärpning för olaga narkotikahandel? Ja, herr statsrådet har kanske klart för sig att högerpartiet under många år har krävt väsentligt skärpta straffsatser. Det har tagit sin tid, och när äntligen en ny lag trädde i kraft den 1 juli i år, så har det redan visat sig att utvecklingen har gått förbi lagstiftningen. Det reses redan krav på att här måste till väsentligt mer skärpta straffsatser för att svara mot den typ av brott som det här är fråga om. Beträffande lagen om sluten psykiatrisk vård vill jag minnas att narkomanvårdskommittén, när den avgav sitt senaste betänkande, framhöll att den lagen är tillräcklig som instrument för att ta hand om narkomaner. Jag undrar emellertid om den är det. Tvärtom tror jag det blir nödvändigt att se över den eller att få en kompletterande lag som mer anpassas till narkomaner. Vi måste komma ihåg att det finns olika kategorier av missbrukare — de som brukar narkotika, missbrukarna och narkomanerna. Det är olika stadier, och när man diskuterar dessa grupper av människor måste man därför vara noggrann med att analysera vilken av dem som avses. När det gäller narkomaner är det tyvärr så att de blir inte hjälpta av att få kontakt med en socialvårdare, som håller vederbörande i hand, hjälper till med att skaffa bostad och ett jobb, ty när man blivit narkoman har man fått en förändring av personligheten med sådana psykiska skador att medicinsk vård och isolering från narkotikska medel är det enda som hjälper vederbörande. Sådan behandling måste ske under ganska lång tid för att få effekt. Jag tror alltså att det krävs en ordentlig analys av vad problemet verkligen gäller och en adekvat behandling av de olika kategorier det är fråga om, så att man inte talar förbi varandra genom att åsyfta olika saker. I våras infördes en smittskyddslag, där det angavs rätt stränga regler om tvångsisolering för att hindra smittas spridning. Lagrådet framhöll i sin remiss att det ansåg sådana kraftiga åtgärder nödvändiga för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar, även om åtgärderna innebar ingrepp i medborgarnas frihet och kunde få stor verkan på den enskildes personliga förhållanden och ekonomi. Jag skulle vilja fråga herr statsrådet: När vi har så pass radikala åtgärder i en smittskyddslag, är det då inte befogat att också beträffande narkomaner — där vi nu vet att deras beteende har en klart epidemiologisk effekt — överväga att tillgripa samma eller kanske ännu mer radikala metoder för att komma till rätta med problemen? För att återgå till det svar som herr statsrådet lämnat vill jag säga att jag är medveten om att landstingen och de landstingsfria städerna har den otacksamma uppgiften att svara för den medicinska vården av narkotikamissbrukarna. Jag vet inte om de är så glada över uppgiften, ty den är svår. De enskilda initiativ som tagits i denna fråga har dock slagit väl ut. Jag tänker på det behandlingshem i Värmland, där en kvinna på eget initiativ samlade ihop pengar, köpte en gård, anställde personal och drev en verksamhet som nu hjälper tolv narkotikaskadade ungdomar på fötter igen. Verksamheten är igångsatt på enskilt initiativ. Det har inte talats så mycket om den, men den har visat sig fungera väl. Jag tror att sjukvårdshuvudmännen har mycket att lära av sådana här enskilda initiativ, som drivs fram i en förtvivlan över den situation vi hamnat i. Herr statsrådet säger att det inom den slutna vården finns »resurser för vård av läkemedelsmissbrukare såväl inom kliniker och avdelningar för psykiatrisk vård som vid för ändamålet särskilt anordnade vårdenheter». Jag skall inte bestrida att det finns resurser, men jag bestrider att det finns tillräckliga resurser, som ens tillnärmelsevis svarar mot det enorma behov som finns i dag och det alltmera stigande behov som vi kommer att få inom en snar framtid, om ingenting göres. Det är dessutom fråga om ett klientel som är utomordentligt svårskött, som ställer kolossala kråv på sjukvårdspersonalen i fråga om tåla: mod och kunnande för att denna över huvud taget skall kunna klara sin uppgift. Jag är glad över att herr statsrådet nämner massmedias information och vad denna betytt i negativ riktning. Jag skall inte orda mer om detta, ty vi har diskuterat den frågan tidigare. Den utredning av detta problem som pågår inom skolorna är naturligtvis ytterst angelägen. Jag vill bara som en randanmärkning säga, att den utredning som skett i Stockholms skolor visar att flertalet av de skolelever som missbrukar narkotika inte vill ha hjälp: Barnavårdslagen ger större möjligheter till ingripande än de som finns beträffande personer över tjugoett år, vilket herr statsrådet också själv säger. Men det gör inte saken lättare, om man konstaterar att de som är missbrukare själva inte har viljan att komma ur det hela.

Herr talman! Fru Kristensson har uppenbarligen särskilt velat fästa uppmärksamheten på några frågor, och jag skall därför i korthet ta upp dem till behandling. Detta är ett svårlöst problem, sade fru Kristensson med all rätt. Jag vill tillägga att det också är ett stort internationellt problem.

En summering av den internationella konferens som socialstyrelsen höll för någon vecka sedan visar, att detta inte är något isolerat svenskt problem utan att det är ett problem som man oroas av i många delar av världen. Det var av stort intresse att diskutera med bl.a. den japanske delegaten som hade rika erfarenheter av verksamheten mot missbruket i Japan. Erfarenheterna från Japan visar — jag vill säga det igen — att polisiära åtgärder och bestraffning av langare har sin verkan men att de inte ensamma räcker för att bekämpa en missbruksepidemi. Det är, fru Kristensson — låt mig stryka under det — ingalunda någon nedvärdering av de polisiära åtgärderna. De betyder mycket och är väsentliga i sammanhanget. Men, som jag sagt i mitt svar, man löser inte problemet enbart på den vägen även om den är mycket väsentlig. De japanska åtgärderna kan väl beskrivas så, att det var fråga om en samordnad aktion, där tillverkning och importkontroll, kontroll över den medicinska användningen, upplysning i betydande omfattning, polisiära ingripanden och energiska vårdinsatser samverkade. Det har inte företagits någon tillförlitlig värdering av de olika åtgärdernas inbördes betydelse. Det är i samverkan här som man skall se de olika åtgärderna. Man kan på den punkten säga att uppgifter som skymtat i pressen om att man i Japan med vissa speciella åtgärder löste problemet inte är helt riktiga. Vi fick en mera nyanserad bild när den japanske delegaten redogjorde för erfarenheterna från sitt land. Det kan sägas att vi försöker att på samma väg, nämligen genom en samordning av åtgärderna, komma åt detta mycket onda. Fru Kristensson säger att om det vore fråga om en epidemi av ett annat slag, skulle vi verkligen — om jag förstod henne rätt — samla resurserna och sätta in dem på ett mera adekvat sätt. Jag vill då framhålla att det gäller ett narkotikaproblem, och jag anser att det är svårt att göra jämförelser med andra smittsamma sjukdomar. Det är här fråga om någonting alldeles specifikt, och vi måste därför ha ett brett register av olika åtgärder. Vi håller nu på med att skaffa oss detta register, och det är givet att vi sedan på bästa sätt bör tillämpa de erfarenheter som vi nu samlar.

Det var ett viktigt steg vi tog. En fortsättning måste följa, och narkomanvårdskommittén arbetar med mycket väsentliga frågor: frågan om de preventiva åtgärderna, om upplysning o.s.v. Jag tycker, fru Kristensson, att vi skall avvakta den utredningen innan vi ger oss in på att tillsätta en stor parlamentarisk utredning. Vi skall i varje fall först se betänkandet från narkomanvårdskommittén. Det är viktigt inte minst ur den synpunkten att det är angeläget att vi snabbt får åtgärderna verkställda. Fru Kristensson tog också upp frågan huruvida de instrument vi i dag har att tillgripa är tillräckliga. På den punkten har jag redan sagt, att barnavårdslagen ger ett underlag för ingripande beträffande ungdomar under 21 år. Därutöver kan det komma i fråga omhändertagande tvångsvis enligt lagen om sluten psykiatrisk vård. Men jag har också tillagt, fru Kristensson, att om det krävs någon komplettering av gällande bestämmelser i detta avseende, så är vi beredda att överväga detta. Det är möjligt att det i fortsättningen kommer att visa sig vara nödvändigt, men vi får då pröva den saken. Vi står öppna på den punkten. Får jag avslutningsvis säga, att upplysningsfrågorna i detta sammanhang är viktiga. Då det gäller upplysningen kan man väl rent allmänt säga att det som = hittills har presenterats ur många synpunkter varit tveksamt. I den s.k. upplysningsverksamheten har det funnits inslag som uppenbarligen haft en verkan rakt motsatt den som brukar avses med sådan här upplysningsverksamhet. På vissa individer har den verkat stimulerande för att inte säga upphetsande, medan den på andra individer — personer som är hemfallna åt missbruket — verkat deprimerande och försatt dem i en psykiskt svår situation, då de själva hyst en önskan att komma ifrån missbruket. Här har sannerligen varje enskild journalist för att inte säga varje enskild radiooch TV-medarbetare ett stort ansvar som de måste besinna; annars kan det som varit avsett som positiv upplysningsverksamhet vändas till sin motsats. Detta är, fru Kristensson, ett exempel på hur vittförgrenad denna fråga är i dag. Jag vill, herr talman, slutå med att understryka de internationella aspekterna. Vi skall väl inte denna eftermiddag fördjupa oss i historia, men det är oerhört intressant att kunna konstatera att kampen mot narkotikan varit en stor internationell uppgift under decennier och att man internationellt kunnat samla sig till olika aktioner. Nu när medicinska preparat som centralstimulantia av olika slag börjat missbrukas står vi inför en utomordentligt viktig punkt i utvecklingen. Vi har från svensk sida begärt att dessa medel skall tas upp i den internationella narkotikakonventionen. Vi behöver med andra ord en internationell aktion, en samling i världen mot detta onda. Självfallet behöver vi en samling även inom vårt land, ett utnyttjande av alla våra resurser, en samverkan över ett brett fält. Jag är, herr talman, beredd att på allt sätt medverka härtill.
Herr talman! Jag frågade statsrådet om han trodde att narkomanvårdskommittén samt socialstyrelsen och kanske socialministern själv hade en känsla av att politikerna här i riksdagen var beredda att vidtaga okonventionella och radikala åtgärder för att så snart som möjligt bryta den skrämmande utveckling som vi i dag befinner oss i. Statsrådet svarade inte på den frågan. Det kanske var klokt ur hans synvinkel, vad vet jag? Han sade att vi skall avvakta den utredning som narkomanvårdskommittén håller på med. Det är ju den vanliga tågordningen, att vi skall avvakta pågående utredningar, såvida det inte är en fråga som regeringen av någon speciell anledning anser skall behandlas skyndsamt. Statsrådet anser alltså att vi har tid att avvakta utredningen och att låta utvecklingen ha sin gång. Jag vågar inte ha någon mening om vem av oss som har rätt på den punkten. Det får väl utvecklingen visa. Jag är bara rädd för att vi försätter oss i en sådan situation att man vågar vidtaga åtgärder först när det är för sent. Jag tror att det vore klokt att ta in politikerna i detta sammanhang och att försöka påverka riksdagen inifrån på det sättet. En långsam anpassning av olika åtgärder till den pågående utvecklingen har den negativa konsekvensen att de internationella ligorna och den internationella handeln hinner anpassa sig efter de nya förhållandena, vilket inte sker om det görs en mera chockartad och kraftfull insats på en gång. Många detaljfrågor och många förslag till åtgärder som kunde vidtagas har inte nämnts här. Jag skall också avstå från att nämna dem. Jag vill bara sammanfattningsvis, herr talman, framhålla att jag för min del är övertygad om att vi på denna punkt behöver ett klart nytänkande. Vi behöver få ett behandlings-, rehabiliteringsoch preventionsprogram, som kan förhindra att ytterligare tusentals unga människor dras in i den missbruksvåg som måste hejdas om vårt samhälle över huvud taget skall överleva.

Herr talman! Det är väl ändå skillnad mellan att få ta del av en proposition och känna att man vill stå bakom den och att sitta i en utredning och penetrera de olika aspekter som dessa komplicerade frågor har. Det inser givetvis herr statsrådet själv också. Statsrådet säger att det inte hjälper att bara ha ett program utan att man också måste veta vilka åtgärder man skall vidta. Nej, just det. Man måste först analysera var problemen finns. Sedan måste man ju vara överens om de åtgärder som skall vidtas och inte skygga för att vidta de kraftfulla åtgärder som är motiverade. Det var det jag avsåg.
Herr talman! I denna mycket väsent förebyggande syfte liga debatt har inte berörts den roll som tobaksrökningen må kunna spela såsom ett första steg in på narkomanivägen. Jag behöver inte påminna socialministern om den saken, då jag vet att han har sina ögon riktade även på den och att han över huvud taget är både bekymrad och djupt intresserad för saken. Jag vill emellertid framhålla att när man ser småbarn springa med cigarretten i mungipan och att de vänjer sig vid det, kan man förstå att de har lättare att bli narkomaner, vilket har påståtts. Jag har ingen möjlighet att säga det av personlig erfarenhet, men jag tycker att det verkar mycket sannolikt, att ingen börjar direkt att röka hasch eller dylikt utan att det kan börja och troligtvis alltid börjar med tobaksrökning.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag har uppmärksammat den nyva metoden att tillsätta natriumfluorid till AD-vitamin i kariesförebyggande syfte och om jag anser åtgärder motiverade för att främja utnyttjandet av denna metod, Jag vill först erinra om att jag senast i maj förra året hade tillfälle att i första kammaren besvara en interpellation beträffande fluoridering av dricksvatten. Jag anförde då att man inom folktandvården nått goda resultat med pensling eller sköljning med fluor men att den största effekten uppnås först när man kombinerar dessa metoder med fluoridering av dricksvattnet. Man kan enligt min mening inte — som fru Kristensson gör — beteckna vattenfluoridering som en tveksam metod, när det gäller att förebygga karies och därmed minska såväl tandbesvär som kostnader för den enskilde och för samhället. Enligt uppgifter som jag erhållit från socialstyrelsen har särskilda undersökningar om hur vattenfluorideringen påverkar tandvårdskostnaderna visat, att man genom att tillämpa denna metod kan spara ca 50 procent av vårdkostnaderna för skolbarn och skolungdom. Härtill kommer de väsentliga besparingar som samhället och den enskilde gör i fråga om förskolebarnens och de vuxnas tandvård. Vad angår möjligheterna att utnyttja fluor i kariesförebyggande syfte genom tillsats av natriumfluorid till AD-vitamindroppar vill jag upplysa om att utredningar i denna fråga pågår inom S0 cialstyrelsen. Sedan utredningarna avslutats planerar styrelsen att under våren 1969 utfärda råd och anvisningar i ämnet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Statsrådet citerade mig på ett sätt som kanske gav eit felaktigt intryck, ty han sade att man enligt hans mening inte som jag gjorde kan beteckna vattenfluorideringen som en tveksam metod att förebygga karies. Jag tror inte att det är en tveksam metod då det gäller det syftet utan tror tvärtom att fluor i alla former har en mycket stor kariesförebyggande effekt. När jag i min interpellation talade om en tveksam metod sade jag att detta gällde från kostnadssynpunkt. Som exempel nämnde jag att om Stockholms stad införde vattenfluoridering skulle det kosta två miljoner kronor i investeringar medan den årliga driftkostnaden förebyggande syfte skulle uppgå till 500 000 kronor. även om hälsovård och förebyggande vård i princip kan få kosta vad som helst bör man välja den billigaste och samtidigt bästa metoden, som jag trodde var att tillsätta natriumfluorid till AD-vitamindroppar. Man har ju prövat detta på bl.a. barnavårdscentralen i Stockholm med utomordentligt goda resultat. Statsrådet säger att den största effekten uppnås först vid kombination av vissa metoder med vattenfluoridering och nämner pensling eler sköljning med fluoriderat vatten. Den metod som nämns i min interpellation har inte kombinerats med någon vattenfluoridering men den har ändå denna goda effekt. För övrigt når man genom vattenfluoridering endast ungefär 530 procent av svenska folket, eftersom resten bor i sådana områden där man inte har vattenverk. Vi har för inte så länge sedan här i kammaren diskuterat vattenfluorideringen ur en mera etisk synpunkt, nämligen att det bör vara angeläget att åstadkomma en valfrihet så att den som vill ha fluor kan få det och andra kan slippa. även ur den synpunkten är den av mig nämnda metoden bra. Slutligen vill jag nämna att detta skulle gälla barn under skolåldern, och vi har en organisation av barnavårdscentraler där en sådan metod kan prövas utan nämnvärda kostnader. Jag hörde av statsrådets svar att socialstyrelsen prövar denna fråga. Jag har inte riktigt klart för mig om man avser att just för denna metod utfärda råd och anvisningar under våren 1969, men om så skulle vara fallet vore det alldeles utomordentligt och då skulle man verkligen vinna någonting positivt.
Herr talman! Om vi missförstår varandras formuleringar kan det kanske ta ut vartannat. Men jag vill säga ännu några ord när fru Kristensson nu tar upp kostnaderna. En kalkyl som har gjorts av tandvårdsbyrån inom socialstyrelsen kan ha sitt intresse i sammanhanget. Den visar i stort sett att sedan vattenfluorideringen varit i gång ett antal år och när full effekt uppnåtts torde besparingarna komma att ligga på 7—10 miljoner kronor per år, beroende på i vilken omfattning barnoch ungdomstandvården utbyggs. Redan på barnoch ungdomstandvården kommer Stockholms stad sålunda att göra inbesparingar som många gånger om täcker de årliga driftsutgifterna om cirka en halv miljon kronor. Därtill kommer även de väsentliga besparingar som såväl samhället som den enskilde kommer att göra beträffande tandvården för förskolebarn och för vuxna. Jag tror att man måste se frågan i just den här kombinationen. Fru Kristensson frågade också om man kan vänta ett slutligt resultat av de här undersökningarna år 1969. Som jag sade i mitt interpellationssvar planerar ju styrelsen att sedan utredningarna avslutats utfärda råd och anvisningar i ämnet under 1969.
Herr talman! Jag tycker också att det är väldigt fint att man kan spara pengar. Men för att undvika alla missförstånd vill jag ändå göra en komplettering. Ty om man kan uppnå samma besparingar, vilket man kan göra med det förslag som jag har lagt fram, så är det ju inte så dumt att omkostnaderna minskar. Den beräknade kostnaden för en sådan här verksamhet i barnavårdscentralernas regi skulle bara uppgå till en krona per år och barn. Detta innebär en väsentligt lägre kostnad med resultat att nettovinsten blir avsevärt mycket högre. Det var detta jag ville tillägga.
Herr talman! Fru Kristensson har frågat om jag vill »vidtaga åtgärder för att få till stånd en objektiv utredning angående de variationer i sjukfrekvensen som synes råda dels mellan män och kvinnor, dels med hänsyn till olika geografiska, tjänstemässiga och åldersmässiga förhållanden, samt orsakerna till dessa och slutligen sjukförsäkringsbestämmelsernas inverkan på sjukfrekvensen». I interpellationen åberopas en av Svenska arbetsgivareföreningen nyligen publicerad undersökning om sjukfrånvaron på ett antal arbetsplatser. Denna undersökning har gjorts utan något samråd med riksförsäkringsverket, och jag känner till den endast genom uppgifter som har förekommit i pressen. I Arbetsgivareföreningens undersökning görs bl.a. gällande att den sjukpenningreform som genomfördes den 1 januari 1967 skulle ha lett till en avsevärd ökning av sjukfrekvensen. Fru Kristensson säger att hon önskar en objektiv undersökning i denna fråga. Jag vill erinra om att den av 1966 års riksdag beslutade sjukpenningreformen bl.a. innebar att de tidigare karensdagarna slopades och att sjukpenning utgår fr.o.m. dagen efter insjuknandet. Den bärande tanken bakom reformen var att åstadkomma jämlikhet mellan olika arbetstagargrupper i fråga om skyddet mot inkomstbortfall vid sjukdom. Avsikten med reformen var också att ge de anställda möjligheter att vid sjukdom i tid stanna hemma från arbetet för att återvinna hälsan. Nr 42 125 ning hittills en tredjedel lägre än man räknade med när reformen beslutades. Det s.k. sjuktalet — d. v. s. det genomsnittliga antalet sjukdagar med sjukpenning per person och år — beräknades i samband med reformbeslutet öka från cirka 16 till cirka 20. Denna beräknade ökning av sjuktalet berodde främst på att sjukpenning enligt de nya reglerna utgår även under de dagar då den försäkrade tidigare på grund av karensbestämmelserna inte erhöll sjukpenning. Den officiella statistiken visar för åren 1967 och 1968 ett genomsnittligt sjuktal på mellan 18 och 19 dagar. I interpellationen refereras Arbetsgivareföreningens påstående om en påfallande ökad sjukfrekvens för arbetare och om en väsentligt högre sjukfrekvens för kvinnor än för män. Några klara gränser mellan arbetare och tjänstemän finns inte. I den allmänna försäkringen behandlas alla löntagare som arbetstagare. När det gäller kvinnornas sjukskrivning vill jag bara konstatera, att den officiella statistiken för senare år visar i stort sett samma sjuktal för män och kvinnor räknat på samtliga sjukpenningförsäkrade. 1 fråga om tillägssjukpenning är talet drygt 10 procent högre för kvinnor än för män. De önskemål som interpellanten har om undersökningar beträffande variationer i sjukfrekvens med hänsyn till geografiska och åldersmässiga förhållanden torde i stort sett redan vara tillgodosedda genom den officiella sjukförsäkringsstatistik som = riksförsäkringsverket = fortlöpande publicerar. Denna statistik innehåller också uppgifter om sjukfallsfrekvenser, sjukskrivningstidernas längd, sjuktalen inom olika sjukpenningsklasser o.s.v. När det gäller sådana frågor som sjukförsäkringsbestämmelsernas inverkan på sjukfrekvensen och orsakerna till sjukskrivningar kompletteras den fortlöpande statistiken med olika specialundersökningar. Som ett exempel på detta kan jag nämna att riksförsäkringsverket i dagarna publicerar en undersökning om diagnoser som förekommit vid sjukskrivningarna. Enligt min mening fyller sådana specialundersökningar en viktig uppgift.
Herr talman! Jag borde börja med att be herr talmannen om överseende för att jag återkommer, men det är inte mitt fel att mina svar har koncentrerats till ett och samma tillfälle. Nu vill jag vända mig till herr statsrådet och tacka för det svar jag har fått. Tyvärr måste jag säga att jag undrar om inte herr statsrådet egentligen har förbisett eller inte riktigt förstått syftet med interpellationen. Herr statsrådet säger att den bärande tanken bakom sjukpenningreformen var att åstadkomma jämlikhet mellan olika arbetstagargrupper.

Om det är så att monotona och föga ansvarskrävande arbeten medför högre sjukledighet, då tycker jag att det är ett allvarligt problem som man inte kommer förbi bara genom att visa statistiskt hur det kanske förhåller sig. Man måste först ha en objektiv utredning, och sedan måste man väl ändå söka komma till rätta med problemen. Jag tror nämligen att människans situation i dag på arbetsplatsen är besvärlig. Man har många stressande arbetsuppgifter, man har många monotona arbetsuppgifter. Och detta kan leda till att motivationen för att gå till jobbet på morgonen mins kar. Det behöver inte betyda att man sjukskriver sig i onödan. Det kan helt enkelt vara så att arbetet i det moderna samhället inte är tillräckligt stimulerande för att undertrycka en sådan här känsla av olust. Det är det som jag egentligen har åsyftat med min interpellation, och jag konstaterar att statsrådet inte alls har givit något svar på det. När jag referar Arbetsgivareföreningens lilla »utredning» — om jag får kalla den så — är det för att den konstaterar att sjukledigheten har ökat väsentligt genom denna sjukpenningreform, Jag vet inte om det är ett argument i avtalsrörelsen, det kan hända. Statsrådets svar på den här punkten, att sjukledigheten ändå inte har blivit så hög som man räknat med är i alla fall en glädjande upplysning som kan vara värd att notera. Det har gjorts andra utredningar av det privata näringslivet. Industrins utredningsinstitut presenterade förra året en utomordentligt intressant utredning där man mera nyanserat gick in på de olika problem som kan påverka sjukfrekvensen. Man tog hänsyn till ålder, kön, yrkesgrupp, civilstånd, lönens storlek, arbetsplatsens storlek, vederbörandes vårdnadsbörda, hur konkurrensen och sysselsättningsläget påverkade sjukfrekvensen och vilken roll stressfaktorer spelade. Statsrådet konstaterar när det gäller kvinnornas sjukskrivning att den officiella statistiken för senare år i stort sett visar samma sjuktal för män och kvinnor räknat på samtliga sjukpenningförsäkrade. Men i fråga om tilläggssjukpenningen har kvinnorna en 10 procent högre sjukfrekvens än männen. Jag har framför mig en siffra från år 1967 som visar att sjuktalet för kvinnor då faktiskt var mindre än för män. Skillnaden är inte så stor, men det visar att det har blivit en annan relation mellan mäns och kvinnors sjukfrekvens, och det anser jag vara en in tressant upplysning. Det förhåller sig tydligen inte så som Arbetsgivareföreningen här har sagt att kvinnornas sjukfrekvens är av den storleksordningen att den måste ha någon inverkan vid avtalsförhandlingar. Dagens Nyheter kommenterade denna statistik, och Arbetsgivaren har i ett ledarstick i sin tur kommenterat Dagens Nyheters kommentar sålunda: »Vi har all respekt för DN:s kamp för kvinnans roll i yrkeslivet, men tror inte att ett undanhållande av fakta kan ligga i kvinnornas intresse. Det finns som DN påpekar många skäl till den högre kvinnliga frånvaron. Det meddelande som SAF sänt ut innehöll inget om detta helt enkelt därför att undersökningen avser att kartlägga frånvarons omfattning, men inte att belysa dess orsaker.» Nu vill jag fråga herr statsrådet beträffande tilläggssjukpenningen: Om det är så att kvinnor har 10 procent högre sjukledighet än män, finns det då anledning att undersöka orsaken härtill, eller är det ett ofrånkomligt faktum som man bara har att konstatera? Jag tycker själv att det vore angeläget att få ett klarläggande på den punkten. Sedan säger herr statsrådet att vad gäller de geografiska och åldersmässiga förhållandena kan man nöja sig med den sjukförsäkringsstatistik som riksförsäkringsverket publicerar. Jag anser att denna statistik är bra, men det kunde kanske vara angeläget att ge en viss information om den. Det är nämligen inte säkert att alla studerar statistiken och drar slutsatser om den. Dessutom har där inte tagits upp den fråga som Jag tycker är den centrala i sammanhanget, nämligen vilken betydelse arbetet har för sjukfrånvaron. Den utredning som Industriens utredningsinstitut gjorde visade att ju mindre kvalificerat arbete en människa hade och ju lägre lön hon hade, desto högre var frånvaron. Det är ju ett intressant konstaterande, som jag tycker borde leda till några slutsatser. Skillnaden mellan mäns och kvinnors frånvaro utjämnas nämligen, ifall man jämför deras situation i samma typ av arbete med samma lön. Statsrådet kan kanske säga att vi inte har möjligheter att göra dylik ingående utredning, ty det skulle innebära ett stort arbete. Jag konstaterar emellertid att statsrådet omnämner de specialundersökningar som riksförsäkringsverket håller på att göra, och jag tror att det skulle finnas anledning att just genom specialundersökningar verkligen pröva de olika synpunkter jag tidigare framfört. I det sammanhanget vill jag gärna referera till vad generaldirektör Rexed i socialstyrelsen sade i en akademikerdebatt häromveckan. Han ansåg för sin del att det är nödvändigt att vi tar reda på vad som faktiskt händer när vi genomför sociala reformer, Jag trodde att herr statsrådet egentligen var av samma åsikt. Jag skulle i varje fall vilja fråga om herr statsrådet kan instämma i ett sådant önskemål. I detta sammanhang vill jag också nämna att med den arbetslöshet som råder på olika håll bland akademikerna — framför allt samhällsvetare och liknande — finns också personella resurser att klara dylika undersökningar. Jag skulle därför vilja fråga herr statsrådet om det inte vore att så att säga slå två flugor i en smäll — att få en meningsfull sysselsättning för i dag arbetslösa akademiker samtidigt som man får ett värdefullt utredningsmaterial, som kan vara till stor nytta för människor som av en eller annan anledning känner vantrivsel ute på arbetsplatserna.
Herr talman! När jag läste fru Kristenssons interpellation var det åtminstone för mig litet oklart vad hon egentligen menade såväl i den beskrivande delen som i själva frågan. Om det är på det sättet att fru Kristenssons upp fattning om hur sjukförsäkringsreformen verkar har varit oklar vill jag framhålla att jag har varit angelägen att försöka klargöra denna verkan i mitt svar. Nu säger fru Kristensson att jag egentligen missförstått vart hon syftar och vad hon vill. Men jag tror inte att jag har gjort det, fru Kristensson. Jag har i mitt svar på flera punkter gjort hänvisningar till riksförsäkringsverkets officiella statistik, som redovisas i publikationen Allmän försäkring, vilken utkommer varje år. Jag skall be att få lämna ett exemplar av denna publikation till fru Kristensson, om hon inte har den. I den statistiken finns för sjukförsäkringen 150 olika tabeller samt kommentarer till dessa. Och i år har riksförsäkringsverket börjat utge en fortlöpande statistisk rapportserie där olika specialundersökningar redovisas, t.ex. den undersökning om diagnoser som förekommit vid sjukskrivningarna som jag omnämnt i svaret. Genom denna statistik och dessa undersökningar får vi upplysningar i sådana frågor som fru Kristensson tagit upp i sin interpellation. Det är möjligt att allt detta kan vidgas. Jag vill i sammanhanget erinra fru Kristensson om att det finns en styrelse för riksförsäkringsverket där arbetsmarknadens parter är representerade — d. v. s. både löntagarna och arbetsgivarna -— och där speciella önskemål kan framföras. Jag tycker alltså, fru Kristensson, att det på denna punkt är väl sörjt för både kunskap och information, och eftersom verksamheten på området fortsättningsvis utvecklas finner jag för dagen inte anledning att sträcka mig längre än jag gjort i interpellationssvaret.
Herr talman! Jag är ledsen om min interpellation var oklar, och jag skall gärna återkomma med en bättre formulerad interpellation nästa år. Då kan ske jag kan hoppas på att få ett bättre svar. Jag vill emellertid endast klargöra att jag inte fått något besked beträffande två konkreta ting som jag frågat om i interpellationen. För det första gäller det orsakerna till att sjukledigheten har dessa variationer. Det förekommer icke i riksförsäkringsverkets statistik, och det svarar inte heller herr statsrådet på. För det andra finns det i statistiken inte någon uppgift om sjukdomsfrekvensens variationer inom olika yrken och anställningar. Detta har herr statsrådet inte heller berört i sitt svar. Två konkreta saker som jag har frågat om finns alltså inte upptagna där. Jag är ledsen att konstatera att herr statsrådet tydligen inte har något vidare intresse för dessa frågor, den större sjukfrånvaron bland kvinnor och över :huvud taget situationen på arbetsmarknaden för olika arbetstagare. Naturligtvis kan man invända att detta är en sak som egentligen hör till inrikesministerns område, men han lär inte bli inkopplad förrän man har analyserat orsakerna. När det är gjort är det väl herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet som skall ta vid, men på detta stadium ligger enligt min mening problemet hos socialministern. Jag vill slutligen säga, att jag har motionerat i denna fråga flera gånger och konstaterat att riksdagen år 1964 sade, att en statistisk belysning av dessa frågor vore önskvärd men att man inte hade tillräckligt med personella resurser för att genomföra en sådan. I dag påstår jag att vi har det, och jag hade hoppats att socialministern skulle ha varit mera lyhörd för dessa problem än han har visat sig vara.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har ställt några frågor om arbetsmarknadsutbildningen. Interpellanten vill först veta från vilka geografiska områden deltagarna i arbetsmarknadsutbildningen har rekryterats under åren 1967 och 1968. En geografisk fördelning av de cirka 120 000 personer som sedan den 1 januari 1967 har deltagit i arbetsmarknadsutbildning visar att cirka 44 000 av deltagarna kommer från skogslänen, 33 000 från storstadslänen och 43 000 från övriga delar av landet. Det förtjänar noteras att inemot 37 procent av deltagarna kommer från skogslänen, medan dessa läns andel av hela landets befolkning utgör cirka 22 procent. Interpellanten har vidare frågat vilket intresse för omskolning som har kunnat avläsas i anslutning till arbetsmarknadsstyrelsens uppsökande verksamhet och om någna slutsatser rörande den framtida utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningen kan dras därav. De tjänstemän inom arbetsmarknadsverket — främst aktiveringsoch omställningsinspektörer — som bedriver uppsökande verksamhet försöker i allmänhet att i första hand placera de arbetslösa eller undersysselsatta i lämpligt arbete. Med dem som inte direkt kan få arbete diskuteras olika utbildningsalternativ. Eftersom utbildning ofta måste följas av flyttning från orten är det i regel en grannlaga uppgift att få lämplig utbildning till stånd. Det har emellertid visat sig att en från början negativ attityd ofta blir positiv sedan allsidig information har lämnats. Det står alltså klart att den uppsökande verksamheten leder till ökning av arbetsmarknadsutbildningen, men utvecklingen har ännu inte kunnat statistiskt beläggas. Slutligen har interpellanten frågat i vilken omfattning de omskolades situation efter utbildningen har undersökts, exempelvis läget för dem som slutade sin utbildning under budgetåret 1967/68. Hos arbetsmarknadsstyrelsen introduceras för närvarande ett system att ta fram utildningsstatistik på datamaskinell väg. Denna statistik kommer så småningom att ge besked bl.a. om placeringsresultaten för de olika utbildningsyrkena. Något definitivt resultat från denna bearbetning finns ännu inte. Vissa regionala undersökningar har emellertid skett under den senaste tiden. En undersökning i arbetsmarknadsverkets regi från Älvsborgs län visar att cirka 82 procent av de personer som under år 1967 avslutade arbetismarknadsutbildning i länet — inräknat dem som inte fullföljde utbildningen — hade fått arbete före årets utgång. Av dem som fullföljde utbildningen hade cirka 85 procent fått anställning i utbildningsyrket, medan cirka 8 procent ännu ej fått någon anställning. Vidare har vissa resultat rörande Västerbottens län nyligen redovisats i ett vetenskapligt arbete. Av detta framgår bl.a. att endast cirka 4 procent av den årgång elever som undersökningen avsåg var arbetslösa ett år efter genomgången utbildning och cirka 2 procent efter ytterligare ett år. Inemot 70 procent hade fått anställning i utbildningsyrket eller närbesläktat yrke. Inkomstförhållandena för de utbildade hade förbättrats kraftigt. Det bör emellertid nämnas att undersökningen avsåg personer som avslutade utbildningen under år 1965. Till sist vill jag nämna att expertgruppen för arbetsmarknadsfrågor för närvarande låter utföra en omfattande undersökning om arbetsmarknadsutbildningens samhällsekonomiska effekter. Detta arbete bör kunna ge underlag för en mera allsidig belysning av utbildningsverksamhetens effekter också för den enskilde arbetstagaren.

Herr talman! Vi har en i jämförelse med andra länder mycket väl utbyggd arbetsmarknadspolitik. Men detta faktum får inte förleda oss att bara se de positiva sidorna. Mycket återstår att göra, och frågan är också hur verkligheten ser ut bakom de i och för sig goda resultat som återspeglas i statistiken från arbetsmarknadsmyndigheterna. Rudolf Meidner, som är chef för institutet för arbetsmarknadsfrågor, har varit inne på denna tankegång. Han framhåller i nr 39 av tidskriften Arbetsmarknaden att det under den polerade ytan finns en rad »mycket oroande inslag». Han skriver bl.a. följande: »Arbetslöshetssiffrorna kan endast hållas låga genom mycket omfattande samhällsåtgärder. Antalet personer i beredskapsarbe te, i skyddade verkstäder och under arbetsmarknadsutbildning stiger ständigt och resurserna är ändå otillräckliga. Arbetslösheten tenderar att koncentreras till vissa grupper och till vissa av landets regioner. Ett allt större antal människor tvingas av tekniska förändringar och strukturrationaliseringen att byta arbetsplats och yrke, en skrämmande stor del av de ”friställda” blir utan nytt arbete. Ganska många finner det lönlöst att kvarstå som arbetssökande och lämnar arbetslivet.» Meidner redovisar därefter att inte mindre än 150 000 personer under förra året slutade sin anställning på grund av nedläggning av ett arbetsställe eller på grund av personalinskränkning. Uppseendeväckande i detta sammanhang är att var tredje av de kvinnor som förlorade sin anställning under 1967 lämnade arbetslivet. Motsvarande relation för männen var en på tio. Samtidigt vet man från andra undersökningar att åtskilliga som lyckats få nytt arbete erhållit försämrade arbetsvillkor. Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min interpellation, vilket kom mycket snabbt. Svaret är betydligt mera optimistiskt hållet än de tidigare nämnda citaten av Rudolf Meidner. Det är naturligtvis min förhoppning att statsrådet Johansson har rätt och herr Meidner fel, men tyvärr kan motsatsen inte helt uteslutas. De regionala skillnader som herr Meidner talar om bekräftas — förutom av statistiken över de registrerade arbetslösa — i hög grad av den fördelning på regioner av dem som genomgått arbetsmarknadsutbildning under de senaste två åren, vilken redovisas i interpellationssvaret. Hela 37 procent av dem som deltagit i arbetsmarknadsutbildning fr.o.m. den 1 januari 1967 kommer således från de s.k. skogslänen. Motsvarande siffra för storstadslänen är drygt 27 procent. Befolkningen i dessa båda regioner utgör av befolkningen i landet som helhet för skogslänen 22 procent och för storstads länen drygt 35 procent. Det är en talande jämförelse som visar de stora regionala skillnaderna. Dessa skillnader framgår också av statistiken över registrerade arbetslösa men de framstår ännu klarare genom denna fördelning också av dem som undergår arbetsmarknadsutbildning. Vi har från centerpartiet många gånger påtalat att man i långt större utsträckning måste satsa på att få ett mera differentierat näringsliv i de olika länen, inte minst i skogslänen, om åt befolkningen där skall kunna ges levnadsvillkor som är något så när likvärdiga dem som gäller i övriga delar av landet. Det är därför nödvändigt att lokaliseringspolitiken får en annan utformning och förstärks. I den uppsökande verksamheten är strävan att i första hand placera de arbetslösa i ett nytt arbete. Det skulle vara intressant att veta om statsrådet kan göra någon ungefärlig uppskattning av hur stor andel som måste flytta i samband med sådan anvisning. — Av interpellationssvaret framgår också att de som deltar i arbetsmarknadsutbildning ofta måste flytta från hemorten efter utbildningens avslutning. Hur stor del är det fråga om? Inrikesministern säger vidare att det ännu inte är möjligt att statistiskt belägga hur stor ökning av arbetsmarknadsutbildningen som blir följden av en konsekvent genomförd uppsökande verksamhet. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att man så snart som möjligt får förutsättningar att skapa klarhet härvidlag. I interpellationssvaret redovisas ett par delundersökningar angående placeringsresultaten efter arbetsmarknadsutbildningen. Det är beklagligt att utfallet av omskolningsverksamheten under den expansionsperiod som vi har haft på detta område inte kan bedömas säkrare. Även om de siffror som statsrådet redovisar är ganska positiva kan det vara befogat med reservationer. För det förs ta rör det sig om siffror från 19635, d. v. s. från tiden före den konjunkturdämpning som motiverade särskilt kraftiga arbetsmarknadsinsatser. För det andra måste man naturligtvis reservera sig för hur representativt Älvsborgs län är för landet som helhet i detta sammanhang. Till slut vill jag fråga om inrikesministern kan ge en något utförligare beskrivning av den undersökning som expertgruppen för arbetsmarknadsfrågor igångsatt beträffande arbetsmarknadsutbildningens verkningar ur samhällsekonomisk synpunkt. Tar man i denna undersökning in kapitalförstöring och kvarstående servicekrav i kalkylerna? Omflyttningen har utan tvivel också en mängd dolda kostnader i släptåg. Med detta ber jag, herr talman, att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! På den fråga som herr Gustavsson i Alvesta ställde sist i sitt anförande vill jag svara att problemet kapitalförstöring ingår i våra diskussioner om regionalplaneringen. Det görs också försök till värderingar av hur stor kapitalförstöringen blir vid en flyttning av den och den omfattningen. Jag tror att man från dessa utgångspunkter kan komma fram till att det är nödvändigt att begränsa utflyttningen från vissa delar av vårt land, framför allt då skogslänen, för att inte få en alltför stor kapitalförstöring. — Det sker alltså utredningar på olika plan och i olika sammanhang som tillsammans får ge svar på de frågor herr Gustavsson i Alvesta ställde. Låt mig helt kort säga att vi inte underskattar svårigheterna när det gäller omskolning och de problem som följer därav för den enskilde. Men herr Gustavsson i Alvesta måste vara medveten om att de önskemål som vi har gemensamt, nämligen att i skogslänen söka åstadkomma en mera differentierad industri, förutsätter en viss koncentration av verksamheterna även inom skogslänen. Det betyder omflyttning inom länen och kanske inte utflyttning från länen — exempelvis omflyttning från inlandet till det norrländska kustbandets industriexpansiva regioner. Det förutsätter också — och det är kanske det väsentligaste i sammanhanget — en omskolning till de nya uppgifter som de som flyttar måste gå till. Om skogsarbetaren utbildar sig till verkstadsarbetare i Västerås, Göteborg, Malmö, Örnsköldsvik eller Luleå måste han omskola sig för den nya uppgiften. Det är därför omskolningen är ett av de viktigaste instrument som vi har i den moderna arbetsmarknadspolitiken. Omskolningen är ju egentligen det första mera avgörande steget i en vuxenutbildning som vi har tagit. Jag upprepar att svårigheter kan uppstå, inte minst när vederbörande inte finner den nya uppgiften i hembygden eller i det län där han befinner sig utan måste flytta. Jag kan inte ange hur många procent av de omskolade som flyttar efter en omskolning, men så mycket är alldeles klart som att det är ett tämligen stort antal. Jag tycker emellertid att de erfarenheter vi hittills gjort är ganska goda, även om vi inte skall bortse från att denna nya verksamhet också medför svårigheter.

Herr talman! Inrikesministern var tvungen att gå in i första kammaren. Jag vill dock, utan att direkt polemisera mot inrikesministern, framföra några synpunkter. Jag tyckte att den första delen av hans anförande, som gällde den nuvarande situationen, visade att han ser mycket positivt på läget. Han sade att man i de aktuella direktiven även måste ta upp frågan om kapitalförstöring och det måste, såvitt jag kan förstå av hans anförande, leda till en ny form av lokaliseringsverksamhet och en ökad utflyttning. Under de senaste åren har vi kunnat konstatera att inte minst stora sociala problem uppstår i takt med de stora orternas snabba tillväxt. Jag vill också klart deklarera att omskolning är en av de nödvändiga förutsättningarna för omflyttning. Jag har inte på något sätt opponerat mig mot den, utan frågan är i första hand var de som omskolats till ett nytt yrke skall få sina nya arbetsuppgifter. Jag hoppas att vi kan få en något annan utveckling här i landet, eftersom jag tycker att man kan läsa ut en positiv syn på dessa problem av inrikesministerns senaste anförande.

Herr talman! Lägger man kvantitativa aspekter på frågan om lokalflygplats för Stockholms vidkommande visar det sig att behovet av utrymme både för primäroch allmänflyg kraftigt växer. Man skall i det sammanhanget för resten inte heller glömma vad utvecklingen av godsflygtrafiken kan betyda på litet längre sikt. År 1965 räknade man med att antalet passagerare vid Arlanda tio år senare, alltså 1975, skulle vara 2 miljoner. Den senaste prognosen ligger på närmare 3 miljoner. Luftfartsverket anser att inom några decennier behov kommer att finnas av minst två lokala trafikflygplatser för Stockholms vidkommande. För egen del anser jag att Bromma flygplats, i varje fall i längden, inte kan fungera som en av dessa flygplatser, eftersom den numera är så gott som helt kringbyggd — främst av bostäder, men också av vissa industrier. Den kan därför inte anses ha en ur bl a. bullersynpunkt lämplig placering. Under alla förhållanden finns alltså behov av ytterligare en flygplats för Stockholm. När flygbullret berörs är jag inne på de mera kvalitativa synpunkterna.

Man måste därvid snarast fastställa fixerade högsta värden för tillåtet buller och för godtagbar luftförorening. Detta gäller inte bara Bromma utan självfallet även Arlanda. Man kan, herr talman, tackla dessa problem med konventionella metoder, d.v.s. restriktioner, men de är inte sällan otillräckliga och också ofta nog svåra att tillämpa. Regeringens beslut den 5 september att upphäva Juftfartsverkets beslut att medge trafik på Bromma med jetflygplan av typ DC 9 — ett ställningstagande som bekräftades i ett interpellationssvar i första kammaren den 7 november — är begränsat till reguljär trafik med just denna flygplanstyp. Det har visat sig att beslutet ingalunda minskat jettrafiken på Bromma. Denna har till och med haft en tendens att öka, och i takt med ökningen av trafik av denna typ ökar också klagomålen från befolkningen. Dessa bullerstörningar, som givetvis inte är en följd av regeringens nämnda beslut, förekommer visserligen mest på dagtid, men de är ändå allvarliga för de omkringboende och så stora, att de inte, om man verkligen vill tillgodose växande och berättigade krav på en god miljövård, kan negligeras. Antalet starter med olika typer av jetplan från Bromma var i januari 18, i februari 29, i mars 29, i april 37, i juni 32, i juli 24, i augusti 32, i september 46 och i oktober i varje fall mer än 45. I år kan man sålunda säga att i genomsnitt ett jetplan startar per dag, och detta är kanske inte precis en sifferserie en stor allmänhet väntade sig, sedan den delgavs regeringens beslut, som dock kom först den 5 september och alltså inte förrän efter detta datum kan ha haft någon inverkan på förhållandena i fråga om jettrafiken. Att denna fråga om restriktioner mot jettrafik både på Bromma och på Arlanda kommer att ge ett visst genljud även i fortsättningen är nog, att döma av rätt många brev och hänvändelser som jag fått, tämligen säkert. Men, herr talman, det är å andra sidan klart att vi måste finna metoder att förena de flygtekniska framsteg, som de nya motorerna erbjuder i form av förkortade restider, med rimliga hänsyn till befolkningen i flygplatsernas närhet och med kraven på åtminstone «relativt = tillfredsställande skydd mot de miljöhot, som buller och avgaser utgör.

Detta problem lär redan vara löst rent tekniskt, åtminstone så till vida att man, enligt vad den engelske transportministern meddelade i underhuset i våras, fått fram ekonomiskt acceptabla och tekniskt fullgoda jetmotorer, som kan reducera bullret med cirka 50 procent. Man är därför också på väg med lagstiftning till begränsning av motorbullret från jetflygplan både i England och i Västtyskland. Det blir nog efter hand så, att det inte blir mera orimligt med ljuddämpare och avgasrenande anordningar på flygplan än på bilar. Att jag, herr talman, uppehåller mig här vid dessa problem sammanhänger med att jettrafikproblemet berör Bromma flygfält genom regeringens beslut om viss begränsning av denna trafik, ett beslut berörande också de lokala långdistanslinjerna. Konsekvensen av detta beslut måste bli ett påskyndande av dels utbyggnaden av Arlanda, dels behandlingen av frågan om snabbare förbindelser mellan Arlanda och Stockholm. Visserligen visar det sig, enligt en nyligen lämnad uppgift av SAS, att redan utan förbättrade busskommunikationer från Arlanda en tidsvinst på sträckan Kiruna—Stockholm av 50 minuter är möjlig. Jag vill, herr talman, parentetiskt passa på att tillägga att tidsvinster av den storleksordningen som bekant ofta äts upp av att trafiken utsätts för störningar, som inte oväsentligt rubbar tidtabellerna. Detta kan bero på väderleksförhållandena, särskilt vintertid, på tekniska fel av en, som den enkle flygpassageraren i varje fall tycker, väl hög frekvens, och det kan även ha andra orsaker. Förbättringar därvidlag samt förkortning av inbokningstider och tider för biljettförsäljningen, där man ju fortfarande ägnar sig åt manuell utskrivning av biljetterna, reduktion av de relativt långa tider före ett plans avgång som man måste infinna sig på flygplatsen etc. skulle säkert kunna medföra betydande tidsvinster, som det förefaller mig att man ofta har förbisett. Man skulle också, såsom handlingarna i ärendet utvisar, kunna arrangera både snabbare och bekvämare förbindelser mellan Arlanda och Stockholm. En rad uppslag nämns och borde övervägas i en utredning av hela denna flygplatsfråga alltifrån kollektivfil för snabbgående bussar — en sådan är delvis under konstruktion nu — något slag av modern spårbunden kommunikation, verkligt centralt belägen terminal i Stockholm o.s.v. Man kunde också nämna prov med helikoptertransport mellan Arlanda och Stockholm eller med nykonstruerade varianter, som eventuellt kan komma, av vad som kallas Sharp take-off and landing plane eller de s.k. STOL planen, som ju stiger upp respektive landar nästan lodrätt. — Det finns sålunda säkert många möjligheter att förbättra förbindelserna mellan Arlanda och Stockholm.

Kontorets arbete avses komma att övertas av KSL och senare av det blivande storlandstinget. Det sägs med allt fog att utredningsarbetet bör bedrivas snabbt och i nära samarbete med vederbörande departement och myndigheter liksom med trafikutövarna. Men, herr talman, KSL förklarar nu — och partierna inom förbundet är fullständigt eniga i sin uppfattning — att man endast är beredd att på olika sätt delta i de långsiktiga utredningar som flygplatslokaliseringen inom regionen erfordrar. Man anser att dessa utredningar liksom flygplatsernas anordnande främst är ett statligt intresse och att en statlig utredning är nödvändig. Här föreligger, herr talman, enligt vad jag kan förstå ståndpunkter från KSL respektive statsutskottet, som i varje fall synes svåra att förena och tycks erfordra ett klarläggande. Jag skall inte ytterligare ingå på kostnadsfrågorna, eftersom dessa också är ett kontroversiellt inslag i bilden med Arlanda som en på internationell trafik inriktad riksflygplats. I varje fall är frågan om dess utbyggnad ett intresse inte bara för storlandstinget i Stockholm utan för en hel del andra landsting: Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs län och landet i stort. Arlanda har ju av sådana skäl hittills helt bekostats och utbyggts av staten. De nu aktuella investeringarna där är enligt KSL och såvitt jag kan förstå även enligt berörda landsting att anse som ett färdigställande av denna statliga flygplats. Jag skall som sagt inte närmare ingå på kostnadsfrågan, eftersom min motion går ut på en förutsättningslös utredning. Men jag förutsätter att utredningen upptar även denna sida av saken. De planerade investeringarna och de därav föranledda markkostnaderna vid Arlanda rör sig om ganska stora belopp. Det lär vara fråga om någonting sådant som 80 miljoner kronor. Med 1967 års principer för nyanläggning av flygplatser — kommunen skall enligt dessa bära 37,5 procent av anläggningskostnaderna och markkostnaderna till 100 procent — skulle det bli en kommunal kostnadsbelastning för stockholmsregionen på cirka 50 miljoner kronor. Jag vill, herr talman, till sist bara erinra om att vi från vårt håll hade en annan uppfattning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun vid tillkomsten av flygplatser, då kammaren 1967 behandlade frågan om riktlinjer för luftfartsverkets verksamhet och organisation. Såsom ärendet ligger till i utskottet har jag, herr talman, inte för avsikt att ställa något yrkande i fråga om den motion jag här har talat för.

Herr talman! I statsutskottets föreliggande utlåtande nr 183 behandlas också motionsparet I: 169 och II: 222. I motionerna hemställs om en utredning om behovet av flygplatser i stockholmsregionen och att luftfartsverket får i uppdrag att företa en sådan utredning. Behovet av en sådan utredning är klart dokumenterat. När nu jetflyg kommer att förbjudas på Bromma är, såsom luftfartsverket anför, en sådan utredning som motionärerna föreslagit oundgängligen nödvändig. Därpå tillägges det att verket kommer att ta initiativ till en sådan utredning. Utskottet finner det för sin del angeläget att de av motionärerna upptagna frågorna får en tillfredsställande lösning. Så långt är allt gott och väl. Sedan övergår utskottet emellertid till att redovisa sin syn på under vilka former denna utredning skall ske. Detta är en fråga som också herr Wiklund i Stockholm var inne på. Jag anser att detta är den springande punkten i det föreliggande utlåtandet. Utskottet konstaterar att det är angeläget att markreservationer görs för ytterligare flygplatser i regionen — jag har med intresse observerat att det i utskottets skrivning står »flygplatser» och inte »en flygplats». Sedan hänvisar man till att regionplanekontoret för närvarande arbetar med frågorna om var nya flygplatser skall läggas. Och förvisso är kontoret kompetent att lägga fram förslag till markreservationer, även om det är en nog så känslig fråga med tanke på bullerstörningarna. Det är för övrigt glädjande att utskottet så kraftigt understryker att det är de kommunala myndigheterna som har ansvaret för regionplaneringen. Från och med den 1 januari 1969 blir det KSL, d.v.s. det gemensamma regionala organet för hela Stockholms län, som tar över markplaneringen. KSL har förklarat sig berett att på olika sätt delta i långsiktiga utredningar rörande flygplatsernas förläggning i regionen men konstaterar att vilka utredningar som behövs främst är i statens intresse att avgöra. Detta bl.a. med hänsyn till militärflyget men också med tanke på att staten har det helt övervägande ekonomiska ansvaret för utbyggnaden av det civila flyget. KSL:s slutsats blir sålunda att en statlig utredning av flygplatsfrågorna är nödvändig. Utskottet tycks å sin sida anse att det är KSL som skall ansvara för utredningen. Man skall inte endast framföra sina synpunkter på markreserva tioner utan även framlägga förslag till nya flygplatser. Utskottet anser förvisso att detta skall ske i nära samarbete med både departement och myndigheter samt med representanter för trafikutövarna. Med reservation för att jag tolkat utskottet rätt är dess mening tydligen att de statliga myndigheterna skall överta utredningen först när ställning skall tas till anläggningar och byggnader. Är det inte så, herr talman, att vi här i landet har en myndighet som har det högsta ansvaret för luftfarten? Som luftfartsverket redan med skärpa framhållit i sitt yttrande över motionerna kommer verket att ta initiativ till en utredning. Det finns då all anledning att ställa två frågor till utskottet: Anser utskottet att luftfartsverket har befogenhet att ta initiativ till en sådan utredning? Anser utskottet att det skall bli en statlig utredning eller skall de kommunala myndigheterna, d. v. s. KSL, ta hela ansvaret för utredningsarbetet? Det är möjligt att utskottet inte har betraktat dessa frågor som väsentliga, men för de berörda myndigheterna är det vitalt att få ett besked. Luftfartsverket anser sig ha befogenhet att företa utredningar medan det torde stå klart att KSL åtminstone för närvarande inte har en sådan befogenhet enligt gällande förbundsordning. För dagen ser det alltså ut som om ingen vill ta ansvaret för detta ärende. Kan det möjligen bero på, som herr Wiklund i Stockholm flyktigt antydde, att man har svårt att komma överens om finansieringen av den aktuella utbyggnaden av Arlanda? Denna fråga är emellertid så angelägen att den inte får förhalas av rena prestigeskäl. Det ankommer nu på kommunikationsministern att se till att vi får en så rationell och auktoritativ utredning som möjligt, och det är en maktpåliggande uppgift för honom. Herr talman! Jag har intet yrkande.

Herr talman! De båda föregående talarna har med rätta tillspetsat problematiken i frågeställningen: Är det staten eller de kommunala instanserna som skall vara huvudmän för den föreslagna utredningen? Herr Bengtson i Solna tvcktes snudda vid tanken att utskottet inte hade haft denna frågeställning riktigt klar för sig utan att denna på något sätt hade förbigåtts av utskottet. Jag vill till detta säga, att om inte denna fråga, som det är relativt svårt att besvara, så att säga hade legat i vägen hade utskottet kanske kunnat ge ett mer direkt svar på de motioner som föreligger. Nu har utskottet i stället, för att frågan inte på något sätt skulle förhalas, skrivit ett utlåtande som syftar till att man sSnarast möjligt skall åstadkomma en utredning som ger klarhet i problemet hur flygplatsfrågan i Storstockholm skall ordnas. Detta är — det vill jag understryka — det viktigaste. Vem som sedan bör ta initiativet kan diskuteras, och jag skall beröra den saken med ett par ord. Herr Bengtson i Solna uttryckte sig onekligen en smula motsägelsefullt. Han uttalade först sin glädje över utskottets passus, att det är de regionala myndigheterna som har ansvaret för alla de markfrågor som i detta sammanhang blir aktuella. Sedan sade han å ena sidan, att det är tveksamt huruvida luftfartsverket har bemyndigande att på egen hand sätta i gång med något samarbete, men ansåg å andra sidan att det är de statliga instanserna som har skyldighet att ta initiativ och även ikläda sig kostnader. Jag vill framhålla, att kostnadsfrågan måste sägas vara i princip löst i och med riksdagens uttalande år 1967. Detta har också klart angivits i utlåtandet. Sedan kan man naturligtvis som herr Wiklund i Stockholm säga, att han och hans meningsfränder hade en annan uppfattning i fråga om kostnadsfördel ningen mellan stat och kommun. Vi har emellertid på den punkten ett entydigt och mycket klart riksdagsuttalande att hålla oss till, och det innebär att kommunen skall svara för tillhandahållande av erforderlig mark och för 37,5 procent av kostnaderna för byggnader och anläggningar. Utskottet har utgått från detta som ett faktum. När det gäller markfrågorna förhåller det sig ju så, att vi har ett kommunalt planeringsmonopol här i landet. Det är kommunerna som bestämmer om utnyttjandet av sin mark, vare sig den skall användas för bostadsändamål, parkområden, gator, parkeringsplatser eller flygfält.

Jag tror inte heller att kommunen skulle ha godtagit ett sådant uttalande från riksdagens sida, ty det hade inneburit att statsmakterna gjort ett mycket allvarligt övertramp in på den kommunala självbestämmanderättens område och övertagit beslutanderätten i frågor som ligger inom kommunernas domvärjo. Å andra sidan är det alldeles självklart att det inte bara är ett storstockholmsintresse som vi nu diskuterar. Var man planerar att lägga stockholmsområdets flygfält är ju i högsta grad en angelägenhet för hela landet. Kommer de att ligga så att det över huvud taget är någon mening med att flyga till Stockholm?

Det finns därför ett starkt intresse av att man vid planeringen tar hänsyn till rikssynpunkter och till synpunkter som framförs från de olika orter som flygtrafikerar Stockholm.

Hur har man då att gå till väga för att lösa detta problem? Vi har inom utskottet sagt oss att man, om man vill åstadkomma ett sådant samspel, inte gärna först kan tillsätta en kommunal utredning och sedan en statlig utredning som fattar sina beslut sedan kommunen tagit ställning. Vi har i stället sagt oss att man inom en och samma utredning måste ta hänsyn till alla dessa synpunkter.

Det bör därför inte vara någon svårighet att använda de kontaktvägar som sedan ganska länge finns för att träffa en överenskommelse om hur denna utredning på rimligt sätt skall göras. Det har förefallit många inom utskottet riktigast att KSL håller i den men att de statliga instanserna på ett tillfredsställande sätt, som det står i utlåtandet, blir företrädda så att riksintressena blir tillgodosedda. Det har från annat håll — det är väl närmast detta som föresvävat högermotionärerna eftersom de yrkat att luftfartsstyrelsen skulle få utredningsuppdraget — framförts önskemål om att de statliga instanserna skulle hålla i utredningen. Men som jag nyss visat är detta knappast möjligt med hänsyn till den nivå, på vilken beslutanderätten i pla neringsfrågorna ligger. För oss i utskottet har detta framstått som en andrahandsfråga.

Man undviker genom utskottets förslag också att kommunen blandar sig i vad luftfartsverket och övriga statliga instanser har att ta ställning till. Jag tror inte att en sådan önskan om ett vettigt och effektivt samarbete i en fråga som är så betydelsefull för hela landet är överdriven. Man har nog rätt att förutsätta att man både på statligt och kommunalt håll tar på allvar vad riksdagen kommer att besluta. Till vad jag nu sagt skulle jag bara vilja knyta ett par reflexioner.

Först och främst är det ganska oklart hur man skall mäta bullerstörningar och vad som verkligen är för hälsa och allmänt miljövälmående allvarliga bullerstörningar. I utskottet har det av sakkunnig sagts att de bullerstörningar som uppstår i städer, där järnvägen susar förbi i full fart rakt igenom bostadskvarter, är allvarligare än mera avlägset hörda bullerstörningar ifrån flygfält. Här har talats om skilda typer av buller som vållar olika effekter på den mänskliga organismen. Det är klart att det ligger utanför den politiska instansens möjlighet att bedöma vad som härvidlag är riktigt. Jag tror inte ens att experterna ännu är helt på det klara med detta. Men vad som står klart är att det ännu är för tidigt att konstatera vilken typ av buller som är tolerabel. Skall jetplanen redan nu bannlysas, innan vi vet vare sig någonting faktiskt exakt om dessa bullerskador just för dagen eller ännu mindre om den utveckling som här pågår och som herr Wiklund var inne på? Jag vill gärna här i kammaren säga att i fråga om jetmotorutvecklingen är konstruktörerna nu inne på att göra tystgående jetmotorer. Det är också riktigt att, som herr Wiklund nämnde, det i det brittiska parlamentet har lämnats vissa upplysningar som därvidlag tyder på att man kommit en bra bit på väg. Jag tror man vågar säga att man på tekniskt håll har den uppfattningen att man skall komma längre än enligt det besked som lämnades i det brittiska underhuset. Det är alldeles klart att om man kan åstadkomma jetmotorer, som kanske ger mindre bullerstörningar än vad de konventionella propellermotorerna gör och har gjort, så kommer hela bullerfrågan in i ett annat läge. Jag tror därför att man skall vara försiktig, innan man redan nu bestämmer sig för både vilken grad av buller och vilken typ av buller som är tolerabel och vilka motorer och andra maskiner som kommer att vålla det eller det bullret. Därom vet vi ännu för litet för att kunna ha några bestämda meningar. Däremot är det, herr talman, alldeles klart att vi i detta fall inte kan låta bli att i stort sett försöka hålla takten med den internationella utvecklingen. Vi måste räkna med att ta in flygplan som Sår i internationell trafik, och först när det fastställts vilka bullereffekter och bullerskador dessa förorsakar är tiden inne att bestämma på vilka flygfält planen skall få landa. I den ena av motionerna har inte, såsom herr Wiklund sade, begärts en förutsättningslös utredning, utan en utredning med den klara förutsättningen att Bromma flygfält inte skall få användas i framtiden. Med tanke på de synpunkter jag nyss anfört måste därtill invändas, att vi ännu så länge inte alls vet om vare sig jetflyget eller ett inrikesflyg av nuvarande typ medför de bullerskador som utmålas i fantasin. Endast den tekniska utvecklingen kan visa detta och jag tror att man vågar säga att det är möjligt att inom en ganska nära framtid få fram de rön som är nödvändiga för att kunna ta ställning till användningen av Bromma flygplats. Luftfartsverket har framhållit att det behövs minst två flygfält i stockholmsområdet. Jag skulle vilja fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att stockholmsområdet — om vi räknar med flygfälten i Bromma och Arlanda, både det reguljära, charterflyget och framför allt allmänflyget — är ett av Europas allra största flygcentra. Beträffande antalet flygrörelser ligger det på andra eller tredje plats i Europa, och detta gör att vi måste räkna med en mycket kraftig fortsatt expansion på hela området. Men skall människorna använda flyget och flyget tjäna sitt syfte måste det vara tidsbesparande och komfortabelt. Det är givet att de mnuvarande förbindelserna mellan Stockholms centrum och Arlanda från inga synpunkter är godtagbara med tanke på effektivitet och komfort. Här tarvas därför en ingående omprövning både när det gäller själva flyget och transporterna till och från flygplatsen, liksom inte minst tullvisitationen på Arlanda, som tar alldeles orimligt lång tid, behöver rationaliseras. Dessutom tror jag att man måste räkna med att närflyget har rätt att kräva att avståndet mellan flygplatsen och stadskärnan är relativt litet. Vill man förlägga flygplatsen till Arlanda eller på annan plats fyra, fem eller sex mil från Stockholm, måste det ordnas snabbförbindelser till stadskärnan av helt annat slag än nu. Jag tror att det kommer att resas krav på att det uppförs ett par flygplatser som beträffande restid ligger relativt nära stadskärnan. Det är väl ingen hemlighet att man inom Stockholms stad och även regionplanekontoret har uppmärksamheten riktad på vissa områden härvidlag. Herr talman!

Jag tror att det finns möjligheter att med stöd av föreliggande utskottsutlåtande ta ett sådant initiativ. Det är också min förhoppning att denna skisserade utredning skall nå ett snabbt och för alla parter gynnsamt resultat.
Herr talman! Jag delar givetvis herr Ståhls förhoppning att utredningen av dessa frågor skall gå snabbt. Den huvudsakliga anledningen till min motion var just att påskynda hela förfarandet. Utan denna motion hade vi kanske inte nu haft ett sådant uttalande som statsutskottet här gjort och som må hända kan i sin mån bidra till att ärendets behandling påskyndas. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på en överraskande skillnad mellan å ena sidan statsutskottets enhälliga utlåtande och å andra sidan partiernas ställningstagande inom KSL. Där har man nämligen enhälligt tagit ställning för inte en utredning som statsutskottet förordar utan en statlig utredning. Man säger klart ut att man anser just en sådan utredning av flygfältsfrågorna i regionen vara nödvändig. Man hade ju väntat sig överensstämmelse i det fallet mellan å ena sidan ställningstagandet inom KSL och å andra sidan i statsutskottet, men så har det alltså inte blivit. Jag har velat fästa uppmärksamheten på det förhållandet. Sedan kan man ju dela på frågan och säga att Arlanda och Bromma är flygplatser, som redan finns, medan 1967 års beslut om kostnadsfördelningen gäller nyetablerade flygplatser, om jag uppfattat saken rätt. Bromma och Arlanda är egentligen specialfall. Vad Bromma angår finns t.o.m. ett särskilt avtal mellan Stockholms stad och staten. Dessa båda flygplatser skall man därför egentligen hålla utanför resonemanget om tillkomsten av nya lokala flygplatser. Vad slutligen angår bullerfrågan har jag ju samma uppfattning som herr Ståhl i vad gäller de långsiktiga åtgärderna. Jag har sålunda i mitt första anförande bestämt förordat att gå den konstruktiva vägen, inte den restriktiva, för att komma till rätta med bullerfrågan på längre sikt. Restriktionerna är nog bara i huvudsak en övergångshistoria. I ett långtidsperspektiv måste man kräva nykonstruktioner av flygplansmotorerna för att få dem mera tystgående.
Herr talman! Jag delar. i stort de synpunkter som avdelningens ordförande herr Ståhl anlade på utskottets skrivning. Här har också poängterats att vi måste företa en utredning och att det brådskar med den saken. De myndigheter, lokala och regionala, som utskottet syftar på har tydligen också haft detta helt klart för sig. I en artikel i en stockholmstidning lördagen den 7 december meddelas bl.a. att regionplanekontoret skall göra vissa undersökningar i detta sammanhang. Avslutningsvis görs följande uttalande, som jag gärna vill få med till kammarens protokoll: »— Vi gör en fullständig inventering av flygplatsmöjligheterna i hela området, säger ingenjör Olle Eklund. Att bestämma var det fältet skall ligga blir politikernas sak. På regionplanekontoret räknar man med att ha underlagsmaterialet klart under första hälften av 1969.» Tydligen är man helt på det klara med att de regionala myndigheterna först skall få ta ställning i denna fråga. De underhandlingar som skall föras med de statliga myndigheterna kommer på ett senare stadium. Riksdagen har inte på något sätt undantagit stockholmsregionen i det beslut, som fattades 1967 om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun i detta avseende.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i denna debatt. Jag vet egentligen inte heller riktigt varför den kom till, eftersom vi i utskottet inte utan möda och reflexioner och efter ganska långa överväganden kommit fram till en enhällig skrivning. Jag vill bara anlägga den synpunkten på detta ärende att det hur man bär sig åt kommer att bli mycket svårt att finna den lämpliga platsen för ett nytt flygfält i stockholmsområdet. Vi märkte detta när vi hade att ta ställning till place ringen av storflygfältet, vilket vi tyvärr måste lägga så långt från Stockholm som blev fallet med Arlanda. Om man måste flytta flygtrafiken från Bromma blir det mycket svårt att finna ett läge, som är väsentligt närmare huvudstadens centrum än Arlanda. Så måste emellertid bli fallet om flygfältet skall passa för inrikesflyget, särskilt, såsom herr Ståhl påpekade, på de korta och medellånga distanserna. Annars blir det meningslöst att använda flyg till Stockholm. Man måste också finna ett fält som är så beläget, att avståndet mellan inrikesfältet och utrikesfältet inte blir för långt. De förhållanden som nu råder för exempelvis en utlänning, som kommer till Stockholm och skall vidare med flyg till Karlstad eller övre Norrland, är orimliga. Han skall nu på något sätt ta sig från Arlanda till Bromma, eventuellt i taxi, till högst betydande kostnader. Man måste på något vis få en vettig relation mellan dessa flygfält. Det finns mycket små möjligheter att finna ett markområde som passar för alla våra ändamål, som kan tillgodose önskemålen om närhet till storflygfältet på Arlanda, dock utan att komma för nära, och om närhet till Stockholms centrala delar men ändå samtidigt är så beläget att inte bullerfrågan blir olidlig för de närboende. Det är alltså, såsom flera talare framhållit, angeläget att man angriper detta problem med största möjliga snabbhet. För varje dag som går läggs det ut nya trafikleder och bebyggelseområden, som gör att mark som man möjligen tänkt sig använda för detta ändamål blir upptagen. Svårigheterna växer således mycket snabbt. Det hör vidare till bilden att det inte bara gäller att lägga ut ett ersättningsflygfält för Bromma, om detta mäste flyttas. En så stor region som stockholmsregionen behöver självfallet åt minstone två — eller kanske t.o.m. fler — allmänflygfält vid sidan om för fraktflyg, privatflyg o.s.v. som växer fram i oerhört snabb takt. Vi kommer att få mycket mer härav bara inom ett fåtal år än vad vi vid det här laget kan drömma om. Förmodligen behöver vi ett sådant flygfält på nordsidan av Stockholm och kanske också ett annat liknande allmänflygfält på sydsidan av Stockholm.

Det är angeläget att detta samarbete kommer i gång, och det är på detta sätt jag anser att utskottets enhälliga utlåtande skall läsas.
Herr talman! Herr andre vice talmannen frågade varför denna debatt kommit till stånd. Jag vill för min del svara att orsaken är den förvirring och osäkerhet — jag tillåter mig använda dessa ord — som ändå skapats genom olikheten i inställning hos å ena sidan KSL och å andra sidan statsutskottet i fråga om hur utredningen skall gå till. Det kan inte vara en riktigt bra förutsättning, om KSL, som enligt statsutskottets utlåtande förutsättes verkställa utredningen, har uppfattningen att det skall vara en statlig utredning, medan statsutskottet säger: Nej, låt oss förutsätta och hoppas att KSL gör utredningen. Jag vill gärna instämma med herr andre vice talmannen i hans förboppning — ja, jag skulle tro att det t.o.m. är hans övertygelse — att myndigheterna i denna fråga likväl kommer att gå varandra till mötes och verkligen söker snabbt lösa problemet. Men om man lägger föreliggande dokument bredvid varandra och närmare studerar dem blir man en aning tveksam. Jag delar också herr andre vice talmannens uppfattning att det under alla förhållanden kommer att bli svårt att finna en lämplig placering för ett nytt flygfält för stockholmsregionen.

Herr talman!

Jag vill då fråga: Vart tror herr Wiklund i Stockholm att det skulle leda, om man ute i landet ordnade flygplatsfrågorna på det viset? Det är ju inte bara i Stockholm som vi har flygplatser — vi har det i Göteborg och Malmö och på ett stort antal andra håll. Och inte har det där varit statsverket som sagt att det där och där skall ordnas en flygplats med den och den utrustningen, de och de dimensionerna 0. s. v. Nej, det har varit ett samspel mellan kommunala och statliga organ som har lett till den situation som vi nu har och som är relativt tillfredsställande. Och jag tror att när staten har ett samarbetsorgan på området — luftfartsverket — så bör det kunna gå ganska smärtfritt att åstadkomma samarbetet även i Storstockholm. Det vore beklagligt om man skulle hänga upp sig på formalia och på så sätt finna en förevändning att förhala en utredning, när det verkligen tarvas en snabb lösning. På den punkten har vi också varit ense.

Det viktiga är att utredningen kommer till stånd, får en allsidig sammansättning och arbetar snabbt, så att dessa frågor får den erforderliga lösningen.
Herr talman! Jag vill bara tillägga, för att inga missförstånd skall uppstå, att mitt yrkande i motionen avser en förutsättningslös utredning. Kan man egentligen uttrycka sig mer försiktigt? Det är vid studium av dokumenten som jag finner att vissa skillnader föreligger, men jag hoppas att dessa inte kommer att spela någon roll, utan att det verkligen blir både en snabb utredningsstart och ett intimt samarbete mellan berörda myndigheter. Såsom redan anförts pågår i viss mån en utredning i saken inom regionplanekontoret, men det är angeläget att företrädare för alla övriga intressen även får delta i detta utredningsarbete.
Herr talman! Jag vill att slutvinjetten på denna debatt skall bli ett instämmande i vad herr Ståhl säger, nämligen att det väsentliga är att en utredning kommer till stånd med det snaraste. Det är också väsentligt att det samarbete som funnits kommer att fortsätta. Det är väl på det sättet att man har en känsla av att det kommit grums i samarbetet och detta har gjort att man velat ha klara linjer angående huvudmannaskapet för utredningen. Enligt min mening talar övervägande skäl för att staten skulle ha huvudansvaret för en sådan utredning. Men även om KSL skulle få detta ansvar kommer säkerligen en effektiv utredning snabbt att komma till stånd.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar är unikt ur flera synpunkter. Det har också hittills fått en unik behandling. Det rör sig om miljonkvarlåtenskap, som tillfallit arvsfonden. I propositionen föreslår Kungl. Maj:t att kvarlåtenskapen till en viss mindre del skall återgå till en bröstarvinge. Det är också märkligt att utskottets ledamöter har markerat sin inställning att detta är en rättvis åtgärd genom att höja beloppet från 250 000 till 300 000 kronor.

Man får klart för sig hur människor sett ned på en icke äktenskaplig förbindelse även när den varit varaktig och av allvarligt slag. Man kan ha invändningar mot arv ur principiell synpunkt; det finns nog de som menar att en socialist helt skall förneka rättigheten att ge arv. Mot bakgrunden av vissa jämlikhetssträvanden kan det sägas att ett arv kan sätta som liga barn i en annan position än andra så att de får helt olika start. Men det är en debatt för sig. Det är en annan jämlikhetssträvan som kan hävdas i sådana här fall, nämligen att utomäktenskapliga barn och i äktenskap födda bör vara jämställda när det gäller mors och fars omsorger och mors och fars förpliktelser och även när det gäller arv efter båda föräldrarna.

Dagens ärende speglar attityder till utomäktenskapliga förbindelser och utomäktenskapligt födda barn från decennier tillbaka, och det speglar också förändringen i attityden. Tyvärr har emellertid lagstiftningen icke ändrats så som den allmänna meningen. Vi är i dag inne i en diskussion, där vi talar om att om en kvinna och en man bor tillsammans bör de ha precis samma ställning som om de hade varit gifta med varandra; detta hävdas mycket starkt om de har barn tillsammans. Det är då egendomligt att en enligt mina begrepp så upprörande fördelning av ett stort arv som i fallet Älgekrans fortfarande kan äga rum. Älgekrans är barn av en man av börd, eller rättare sagt grosshandlaresocietet, och en flicka av folket. Deras förbindelse fördömdes starkt av den moraliska släkten och av det moraliska samhället, som tyckte att det var skam att man erkände ett barn utom äktenskap och framför allt ansåg det fullkomligt upprörande att två individer från så olika sociala grupper skulle gifta sig. Det var många som hade uäbarn och många som hade haft förbin delser som de hade brutit, men dei skamliga och upprörande var om parterna gifte sig. Detta fall illustrerar hur man har sett på sådant. Detta var dock inte en förbindelse vilken som helst. Flickan var 17 år när hon först träffade denne man, som hade miljoner bakom sig. Hon fick barn, han försvann, han kom tillbaka och förbindelsen varade livet ut. Trots motståndet från släkten, från allmänheten och från hela samhället mot en sådan förbindelse varade den verkligen. Denne miljonär var mycket flott och skickade av sina stora tillgångar en hundralapp ganska regelbundet både till mor och till barn under långa tider. Det förekom också en brevväxling mellan dessa två som sträckte sig över 20 år. Detta visar tydligare än något annat att denna förbindelse även tydde på ett ömsesidigt allvarligare tycke. Trots detta har Älgekrans inte blivit förklarad för trolovningsbarn. Alla krav som kan ställas vid åberopandet av att ett barn skall förklaras vara trolovningsbarn borde kunna anses vara uppfyllda i detta fall, men man har inte i tid hävdat detta. Hade man gjort det, hade det emellertid varit självklart att Äälgekrans hade fått ärva sin far precis som om han hade varit barn inom äktenskapet. Det är detta som gör fallet unikt. Det är alltså riktigt att hävda inte bara att Älgekrans är en äkta son till den avlidne Bäckström, utan att han också är en son som denne har känts vid och som han tydligen har skänkt sitt intresse under mycket lång tid, och framför allt: vars mor han har haft förbindelse med under mycket lång tid. Jag menar att med »en gången tids syn på en ogift mor och utomäktenskapliga barn och med klassamhällets hela fördömande tyngd över giftermål mellan en son ur grosshandlaresocieteten och en arbetarflicka måste det framstå som helt övertygande, att en sådan livslång förbindelse grundats inte bara på en tillfällig kärlek utan även på en allvarlig gemenskap». — Jag tog detta ur min motion. Man hade velat se en annan utgång av ärendet. I motionen har jag framfört synpunkten att det vore riktigt att Älgekrans fick laglotten, d.v.s. att han fick 750 000 kronor av det som nu finns kvar av arvet. Såvitt man kunnat ta reda på har tillgångarna tydligen varit bra mycket större än de som nu finns kvar. Här har det alltså varit möjligt att under ganska lång tid fördela ägodelarna på annat sätt, och av det som ursprungligen har varit ungefär 7 miljoner kronor har 1,6 eller något liknande gått till allmänna arvsfonden. Jag tar detta som ett tecken på att man helt allmänt har en annan inställning till utomäktenskapliga barns arvsrätt nu, när först Kungl. Maj:t och därefter utskottet har velat markera, att en stor del av detta arv skall gå till Älgekrans. Tyvärr är det ändå bara 15 procent som tillfaller honom. Det hade varit riktigare — fastän jag inte hade vågat hoppats på detta, det måste jag erkänna — om man i utskottet hade velat rätta till Kungl. Maj:ts kvardröjande i mera reaktionära tänkesätt och hade tillstyrkt min motion, vari jag begär att till Älgekrans skall avstås 750 000 kronor. Vi har många gånger försökt ändra på ärvdabalken till förmån för utomäktenskapliga barn, men detta har ännu inte lyckats; det har fördröjts av olika anledningar och även på grund av uppfattningen, att andra ting först borde förändras. Men när en ny arvslag föreslås — vilket vi har fått löfte om till nästa år — kommer den också att gälla endast de barn som föds efter det att lagen har införts. Vi kommer uppenbarligen att i fortsättningen få många sådana fall, där man i strid med den allmänna meningen låter ett utomäktenskapligt barn bli utan arv, medan för äldrarna lämnar efter sig ganska mycket pengar, kanske till andra barn och till annan släkt och i vissa fall till allmänna arvsfonden. När då ett arv gått till allmänna arvsfonden kan det finnas möjligheter att göra det man gjort i dag, ja, kanske att vara ännu radikalare.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

Herr talman! Jag kan dela fru Erikssons i Stockholm uppfattning att den fråga som nu behandlas ur många synpunkter sett är unik, men jag måste bekänna att jag i fortsättningen icke kan följa hennes sätt att argumentera. När det gäller motiven bakom utskottets ställningstagande undrade fru Eriksson, om vi hade sikten riktad mot en framtid utan arv. Vi har över huvud taget inte haft sikten mot en framtid på det sättet, utan vid behandlingen av detta ärende har vi i utskottet försökt att komma så nära gällande praxis på området som det över huvud taget var möjligt. Av propositionen framgår med all önskvärd tydlighet att det varit fråga om olika bud. Testamentsexekutorerna och boutredningsmännen ansåg att i detta fall ett belopp borde tillerkännas sonen och att beloppet inte borde understiga 100000 kronor. Länsstyrelsen i Gotlands län har för sin del kommit fram till ett belopp av 179 000 kronor, under det att kammaradvokatfiskalsämbetet, som handlägger ärenden av denna typ, har stannat för ett belopp av 300 000 kronor. Sedan kommer nu fru Eriksson med ett fjärde bud på 750 000 kronor. Samtliga dessa fyra bud har emellertid ett gemensamt, nämligen att inget av dem tar konsekvensen av den direkta arvslotten. Skulle man ha gått direkt på arvslotten, skulle även fru Erikssons bud ha varit betydligt högre än det hon förordar i motionen. Det är alltså även från hennes sida fråga om en avvägning och en skälighetsprövning av vilket belopp som kan anses vara det lämpliga och riktiga. Inom utskottet har vi då vi diskuterade detta spörsmål sagt oss att kammaradvokatfiskalsämbetet har den största erfarenheten av gällande praxis, och när detta ämbete förordade 300 000 kronor, tyckte vi att vi kunde ansluta oss till denna bedömning. Detta är motivet bakom utskottets förslag om en höjning av Kungl. Maj:ts 250 000 kronor till 300 000 kronor.

Vidare vill jag bara notera, herr talman, att det riktigaste vid handläggningen av ärenden av denna natur är att man har en någorlunda stadgad praxis. Vi kan i riksdagen genom en motion behandla enstaka fall, men alla de anonyma fallen får vi ingen kännedom om. Då är det enligt min mening lämpligt att vi har en stadgad praxis och handlar i enlighet med den. Sedan får man väl göra de förändringar i lagstiftningen som kan anses erforderliga med hänsyn till en ny bedömning av frågor av denna natur. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag misstänkte inte ett ögonblick att utskottet hade haft en diskussion om arvs berättigande eller inte, utan jag sade närmast som ett försvar för mitt eget agerande att jag mycket väl kunde tänka mig en sådan diskussion — den har förts ofta i socialistiska kretsar. Men även om en sådan diskussion kunde vara berättigad bör den i detta speciella fall inte spela någon roll, och det tror jag inte heller att den har gjort för utskottet. Herr Lindholm sade att utskottet velat hålla sig till gällande praxis. Men det är väl ingenting som hindrar att man ändrar praxis, och jag undrar om inte utskottet i viss mån har gjort det. Vidare framhöll herr Lindholm ati alla de anonyma fallen inte kommer upp till prövning i riksdagen. Det förhåller sig ju emellertid så, att om arven är mindre och om en viss summa, som tillfallit arvsfonden, skall lämnas tillba ka kan — efter vad jag har blivit upplyst om — finansdepartementet göra detta utan att hänskjuta frågan till riksdagen. Vi kan alltså genom behandlingen av detta ärende ge finansdepartementet en liten anvisning om att man mycket väl kan vara betydligt generösare. Det har sagts mig att i fråga om återbetalningar av belopp som överstiger 25 000—30 000 kronor skall inte riksdagen behöva uttala sig. Det är alltså inget fel om man ger praxis en liten puff åt det ena eller det andra hållet. Praxis är inte mer bestämd än att den kan ändras; den är helt beroende av vad man gör och är ingen lag. Utskottet har säkert också varit påverkat av en ny syn på utom äktenskapliga barns rätt till arv efter sin far. Jag tycker inte att herr Lindholm skall förneka att ni inom utskottet är moderna i det avseendet och att detta återspeglar sig i ert förslag.

Herr talman! Det är riktigt att praxis kan ändras; den är ingen orubblig företeelse. Å andra sidan har vi att vänta en ny lagstiftning på detta område, och att då ändra gällande praxis har vi ansett olämpligt.